Herr talman! Det är lätt att instämma i ganska mycket av det som Per-Ola Eriksson har sagt. Det finns påtagliga likheter mellan centerpartiets och vänsterpartiets syn på handelspolitiken. Det finns också stora skillnader -- det skall jag inte sticka under stol med, och jag återkommer till detta senare. Andra talare har sagt att regeringens handelspolitiska deklaration är fyllig samt ger en överblick över de handelspolitiska problem som finns och över de handelspolitiska initiativ och åtaganden som regeringen varit involverad i. Jag vill instämma i den bedömningen, men jag vill inte instämma i uttalandena om att den handelspolitiska deklarationen har ett optimistiskt anslag. Jag tycker snarast tvärtom. Man kan knappast säga att regeringens handelspolitiska deklaration ingjuter någon optimism. Intrycket är snarast att den internationella handeln står inför ett antal mycket svåra problem. Ett av dessa problem är den internationella lågkonjukturen som hämmar utvecklingen av handeln. Sverige, som är ett extremt exportberoende land, drabbas hårt av detta. En stor del av nedgången i svensk export och de problem som den svenska exportindustrin står inför har i denna deklaration och tidigare deklarationer direkt eller indirekt skyllts på för höga löneavtal tidigare, något som regeringen nu säger håller på att rätta till sig. Jag kan inte instämma i denna bedömning. Den är åtminstone inte fullständig. är något som regeringen själv har skapat genom den tredje vägens politik och genom att göra det extremt förmånligt för exportföretagen och lätt för dessa att tjäna pengar, samtidigt som de lönearbetandes intressen har fått stå tillbaka. Den politiken har också haft en del andra negativa konsekvenser. En sådan konsekvens är att en mängd små och medelstora företag har knutits upp mycket hårt till bilindustrin och andra stora svenska, internationellt verkande företag. Man har blivit extremt beroende som underleverantör. Underleverantörernas extremt svåra situation är någonting som dagligen uppmärksammas runt om i landet med beslut om nedläggning av verksamheter, neddragning av produktion m.m. Den tredje vägens politik har också inneburit en fastlåsning av en något föråldrad industristruktur, något som skapat problem som man nu med näringspolitiska åtgärder, främst de ambitiösa infrastruktursatsningarna, försöker komma till rätta med. Det hade varit betydligt bättre och förnuftigare om infrastrukturinvesteringarna hade gjorts under en högkonjuktur, då arbetsmarknaden hade haft möjligheter att suga upp dem som hade friställts vid en sådan strukturomvandling. Deklarationen uttrycker också en välmotiverad besvikelse över GATT-förhandlingarnas sammanbrott och Uruguayrundans ovissa framtid. Nu verkar det mesta hänga i luften. Vi delar regeringens uppfattning att det vore oerhört olyckligt om GATT försvagades, och vi delar också uppfattningen att Uruguayrundan snabbt måste avslutas på ett konstruktivt och framgångsrikt sätt. Men vi konstaterar också att de främsta hoten mot detta och de aktiva aktörerna bakom problemen och sammanbrotten i första hand är USA och EG. Sverige är en liten handelsnation, och det är främst de små handelsnationerna som tjänar på ett stark GATT. De stora och starka block som håller på att växa fram klarar sig alltid. Därför är det också oroande när man i deklarationen konstaterar att USA visar ett allt större intresse att teckna bilaterala handelsavtal. I sådana sammanhang kommer alltid de små nationerna i hopplösa underlägen. Avtalen sluts huvudsakligen på den starkare partens villkor.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 Har jag rätt om jag tolkar detta så, att utvecklingen bl.a. mot EGs inre marknad är en sådan ''regional liberaliseringsprocess'' som riskerar att bli exklusiv och inåtvänd? I så fall måste jag tolka det så, att regeringen instämmer i vänsterpartiets farhågor att EG mycket väl under olyckliga omständigheter kan utvecklas till en åtminstone handelspolitisk fästning: Fästningen Halva Europa. Herr talman! Jag har i tidigare handelspolitiska debatter försökt göra mig till tolk för en nyanserad syn på frihandel. Vänsterpartiet värderar fri handel mellan jämbördiga parter mycket högt. Men vi ser inte den fria handeln som något överordnat mål. Det finns andra här i kammaren som gör det. Fri handel är i bästa fall något som leder till förnuftig hushållning med planetens samlade resurser och till för de inblandade ömsesidiga fördelar. Det är för oss givet att fri handel måste vägas mot andra intressen. Den fria handeln är värdefull endast om den underordnas eller samordnas med andra viktiga intressen. Det är nästan banalt att säga att miljöintressen. är överordnade och att sociala intressen också är det. Regionalpolitiska intressen och sårbarhetsintressen, dvs. graden av självförsörjning, kan i vissa fall väga tyngre än intresset för frihandeln. Kammarens mest extrema frihandelsvänner visar ofta en oerhörd arrogans när det gäller sådana hänsynstaganden. Före dem skall det vara drag under galoscherna i handelspolitiska sammanhang. Sociala hänsyn och miljöhänsyn är inte så viktiga. Därför är det mycket glädjande att regeringen har ett avsnitt i sin deklaration om miljöfrågor. Jag vill fråga Anita Gradin hur hon bedömer möjligheterna att introducera miljöhänsynen i de internationella handelsavtalen och att få gehör för dem. Jag noterar med tillfredsställelse att Sverige där fört in diskussionen om miljöhänsyn och sociala hänsyn. Hur går det? Finns det möjligheter till framgång? Regeringen nämner ett annat problemområde i detta sammanhang, som vi har diskuterat tidigare, och det är problemet att få u-länderna att acceptera sådana regler som har med miljöhänsyn att göra. Det är lätt att förstå den motvilja som finns i vissa u-länder. Det är lätt att förstå att u-länder kan se det som översittarattityd, som pekpinnar från den industrialiserade världen när vi kräver att de skall organisera sin handel och sin produktion på ett sätt som är skonsamt mot naturen. Vår västerländska historia är inte föredömlig på det området. Det är lätt att begripa att man i fattiga länder ser det som en önskan hos den industrialiserade världen att bevara ett överläge, bevara fördelarna gentemot tredje världen. I övrigt får u-länderna åtminstone när det gäller konkreta ställningstaganden en ganska undanskymd plats i regeringsdeklarationen. Som exempel på handelspolitiska åtgärder för att gynna u-länder nämner man avvecklingen av de svenska teko-restriktionerna med början i augusti i år. Men vad görs i övrigt, Anita Gradin? Jag har tidigare tagit upp ett stort problem som är förknippat med den stora omvälvningen och demokratiseringen i Östeuropa, och det är att OECD-ländernas intresse för Östeuropa gör att de fattigaste länderna i Afrika och Latinamerika riskerar att bli bortglömda för lång tid framöver. Jag vill till Nic Grönvalls förvåning kanske instämma i vad han sade om skuldkrisen och att skuldfrågorna måste aktualiseras och drivas mycket hårt och bestämt från svensk sida i alla sammanhang där detta är möjligt. Herr talman! Jag vill även säga några ord om Europa, EG och EES. Jag kan å mina egna och vänsterpartiets vägnar instämma i att Sveriges plats i Europa är viktig och att Sverige aktivt bör delta i att skapa ett nytt Europa. Sverige har mycket att bidra med i ett sådant internationellt arbete. Men vänsterpartiet sträcker sig inte längre än till detta erkännande. Vi ser inte vägen till ett integrerat Europa, ett samarbete i hela Europa som en väg över medlemskap i EG. Det är bekant att centern, folkpartietm moderaterna och nu socialdemokraterna prioriterar ett EG medlemskap väldigt snabbt. Regeringen har svängt snabbt i frågan och driver den mycket forserat. Jag vill rikta en uppmaning till regeringen: Ta det litet lugnt, avvakta och diskutera utvecklingen i Europa. Vi för vår del säger att vi är positivt inställda till ett EES-avtal, till att utveckla ett samarbete mellan EFTA-länderna och EG, ett samarbete som också väldigt snabbt innefattar allt fler östeuropeiska länder och till slut kommer att innefatta hela Europa. Men vi är positiva till ett EES-avtal under vissa villkor, inte ett avtal som innebär ett underordnande under EGs regler utan avtal som är utformat så att hänsyn tas till fackföreningsrörelsens berättigade krav på att miljöhänsyn och övriga sociala hänsyn tas. Går det inte att uppnå ett sådant EES-avtal föredrar vi för vår del ett frihandelsavtal med EG. Jag vill återigen understryka EGs protektionistiska tendenser. De har visat sig i GATT-sammanhang i samband med jordbruksstödet. De har visat sig i EG i fråga om tekostöd. Det är en ödets ironi att de som med emfas talat mot att Sverige skall ha EG regler på tekoområdet är beredda att krypa in under EGs tullmurar när Sverige blir medlem i EG. Farhågorna för en utveckling i protektionistisk riktning i EG, i fråga om det regionala samarbetet i Amerika och Sydostasien delar vi med regeringen. När det gäller Östeuropa är det oerhört viktigt att Sverige verkar att utveckla handeln. Det skall givetvis ske efter varje lands särskilda förutsättningar. Att importbegränsningar för tekoprodukter och skor snart kommer att upphöra tycker vi är alldeles utmärkt. Exportkrediter har en given roll i sammanhanget.

När det gäller Baltikum vill jag instämma i stort vad Per-Ola Eriksson sade. Jag tycker att regeringen har visat ett alltför svagt intresse för att utveckla handeln med de baltiska länderna. Man har visat alltför svagt intresse för att upprätta handelskontor i de baltiska ländernas huvudstäder. Det är viktigt ur handelssynpunkt men också, som flera talare har sagt tidigare, som stöd i de baltiska folkens frigörelseprocess. För att inte bli alltför långrandig skall jag bara när det gäller nordisk handel instämma helt och fullt i vad Per-Ola Eriksson sade. Jag har flera gånger tidigare i polemik mot de extrema frihandelsvännerna understrukit att handeln också kan användas som vapen. Det har markerats i regeringsdeklarationen dels i samband med kommentarerna till Kuwaitkrisen, dels i samband med uttalanden om utvecklingen i Sydafrika. Det är bra att det understryks att ett solidariskt engagemang för frigörelserörelsen på sikt kan innebära en oerhört stor fördel när det gäller att utveckla andra typer av relationer, däribland kommersiella relationer. Det är bra att regeringen markerar att tiden för att lyfta bort sanktionerna mot Sydafrika ännu inte är inne. Jag noterar med tillfredsställelse de markeringar som görs för att öppna möjligheten till direkthandel med de av Israel ockuperade arabiska områdena.

Fru talman! I denna min första replik skulle jag kanske kommentera två saker, bl.a. miljöfrågan. Denna fråga har sitt intresse med utgångspunkt i Lars Norbergs intressanta anförande och statsrådets replik. Man frågar sig nämligen vad som egentligen är miljöinnehållet i handelspolitiken. Jag har inte riktigt förstått detta. Det vore därför värdefullt om utrikeshandelsministern ville göra ett förtydligande. Vad är det för initiativ som utrikeshandelsministern avser att ta och vilket innehåll är det fråga om? Det var intressant att höra att Carla Hills hade ställt sig positiv. I Bryssel var det minsann andra tongångar från USAs sida när det gällde den här frågan. Jag vill emellertid ta ett exempel på miljöfrågans svårtolkbarhet i handelssammanhang -- tropiskt timmer. Enligt min uppfattning driver vi i Sverige en populistisk politik, som avser att hindra import hit av tropiskt timmer. Vi säger att vi för denna politik för att skydda regnskogarna. I verkligheten skadar vi u-ländernas handel. Visst finns det träproduktion i u-länderna som kan omhändertas för möbelindustrins behov utan att vi skapar miljöproblem. Med en sådan här populistisk etikettspolitik skadar vi mer än vi hjälper. Jag vill att statsrådet försäkrar att det inte är sådant som statsrådet menar med miljöinnehållet i handelspolitiken. Det vore mycket bra om statsrådet t.o.m. kunde tala om för mig vad det handlar om. När det gäller miljöavsnittet vill jag säga till Lars Norberg att det var ett ideologiskt givande anförande. Det blottlade skillnaderna mellan miljöpartiets syn och de andra partiernas. Det som miljöpartiet saknar i bilden av miljön är människan. Vi har på vårt klot en befolkningstillväxt, som håller på att gå oss ur händerna. Menar miljöpartiet att vi med konstlade medel skall sätta i gång och förhindra denna tillväxt, med biologiska insatser? Befolkningstillväxten nödvändiggör ekonomisk tillväxt, som ger oss möjlighet att ge människorna på vår jord en värdig miljö och ett hälsosamt liv. Om inte vi kan skapa tilltro till människans förmåga att hantera sina egna livsvillkor gräver vi framtidens grav. Genom den politik som vi står för, nämligen tilltro beträffande tillväxt, teknisk utveckling och människans förmåga att känna och ta ansvar samt utveckling av vår värld i rätt riktning, kan framtiden bli ljus -- precis på det sätt som vi säger i våra inlägg.

Fru talman! Sverige är ett bra land, statsrådet Gradin. Det håller vi miljöpartister gärna med om. Delvis beror det på att Sverige är ett glest befolkat land, och därigenom har miljöförstöringen inte gått lika långt här som på många andra håll. Vi har kanske också en befolkning som är mycket miljöoch naturmedveten och som därför slår larm. Vi miljöpartister anser att Sverige har en miljölagstiftning som i många avseenden är överlägsen de flesta länders. Miljöpartiets uppfattning är att vi skall hålla fast vid den miljölagstiftningen och vidareutveckla den. Det är här som motsättningen finns. Vi har fortfarande den inställning som Anita Gradin och statsminister Ingvar Carlsson uttalade här i kammaren våren 1989, nämligen att vi inte accepterar en nedskrivning på social och miljöområdet i samband med förhandlingar med EG. Vi upplever nu att det både i regeringens miljöproposition och energiproposition finns just sådana anpassningar, och vi hör ryktas om sådana anpassningar nedåt när det gäller våra miljöregler och även lagar på andra områden. Vi får väl se vad som kommer ut av detta och vad vi får reda på i sommar när vi får redogörelsen. Vi accepterar naturligtvis gärna alla de normer och regler i EG som är bättre än i Sverige, de skall vi skynda oss att införa. Men den hesitation när det gäller koldioxidavgifter och andra miljöavgifter som exempelvis framgår av miljöpropositionen kan vi inte acceptera. Jag reagerar mot ett understatement i statsrådet redogörelse här i dag. Det står i deklarationen att EG-anslutningen är ett av våra viktigaste politiska avgöranden under efterkrigstiden. Det är en underskattning. I själva verket är frågan om EG anslutningen ett av våra viktigaste politiska avgöranden under den s.k. nya tiden, dvs. sedan Gustav Vasa. Det var då som Sverige blev en självständig nation. Nu skall Sverige bli en del av en förbundstat och underordna sig förbundstatens regler. Jag tycker att det kan vara värt att reagera mot detta. Slutligen till timret, Nic Grönvall. 99 % av avverkningen av det tropiska timret innebär en kvalificerad miljöförstöring. Det vet alla som har sysslat med denna allvarliga miljöfråga.

Fru talman! Jag skall inte kommentera den prisfråga som Nic Grönvall här tog upp. I stället skall jag i detta mitt sista inlägg ägna mig åt att rikta några ord till miljöpartiet och vänsterpartiet kommunisterna. Lars Norberg talade om miljöproblem men underlät att påpeka var dessa är särskilt stora. Störst är miljöproblemen, i Östeuropa -- dvs. i länder som länge lidit under planekonomi. Det är ju där som de verkligt allvarliga skadorna på naturen kan konstateras. Jag tänker då på Bajkalsjön, och på den nedslitning och den förstörelse av naturen över huvud taget som skett i dessa länder Men nedslitningen och förstörelsen av naturen är också mycket omfattande i de fattiga uländerna. Det är förödande att det är fattigdomen som så starkt bidrar till en ökad miljöförstörelse på jorden. När människor inte har det allra nödvändigaste, t.ex. mat och värme -- förslösar dde det ville som finns kvar av naturenI och med att de sista jordarna förstörs och skogarna huggs ned får vi de verkligt stora skadorna på miljön. Visst har vi i västvärlden miljöproblem. Men jämfört med problemen i de områden där det inte finns någon tillväxt är våra miljöproblem förhållandevis små. Lars Norberg tar upp koldioxidproblemet. Men inom om den Europeiska gemenskapen finns det faktiskt ett beslut -- som EFTA-länderna har anslutit sig till -- om att utsläppen inte får öka efter år 2000. I stället gäller det att se till att utsläppen då ligger på samma nivå som nu. Därefter måste det bli en minskning. Men när får vi se detta inträffa i de länder där diktatur och fattigdom alltför länge satt djupa spår? Rolf L Nilson uttryckte sig inledningsvis på ett sådant sätt att jag spetsade öronen. Vänsterpartiet, sade han, har i många år lyft fram ett förnedrande inslag i den svenska östpolitiken. Jag trodde att vi skulle få en bekännelse beträffande de kontakter som vänsterpartiet kommunisterna har odlat med förtryckarna i öststaterna och som dess företrädare har skrutits över i denna kammare. Nu får vi höra Rolf L Nilson tala för friheten i Baltikum. Men när det verkligen fanns anledning att göra det ljöd andra tongångar. Då var det förtryckarna som de svenska kommunisterna strök medhårs.

Fru talman! Tack för svaret. Jag har inte ställt min interpellation för att djävlas med postverket eller för att på något annat sätt vara otrevlig, utan jag har ställt den utifrån min omsorg om att vi bibehåller människors tilltro till de uppgifter som olika myndigheter och verk har. Det är alltså min utgångspunkt. Med denna utgångspunkt har jag tackat för svaret. Men jag vill ändå påstå att något fattas. Svaret hänger inte riktigt ihop. Ministern säger på s. 1 att försäljningen av adresser inte ingår i postverkets uppgifter och att någon försäljning inte heller sker. Han säger också att viss försäljning av listor med adressändringar har skett men att denna försäljning nu har stoppats av datainspektionen. Jag vill då veta när detta stoppades. Jag hävdar alltså att jag har haft rätt. Jag vill påstå att när jag skrev min interpellation för två månader sedan sålde man fortfarande adresser. När det gäller datakvaliteten i de adressregister dit postverket vill hänvisa sina kunder vill jag påminna postverket och kanske också ministern om att vi har ett SPAR-register som startades 1985 i syfte att tillhandahålla uppdateringar av adresser. Det skulle också kunna användas till direktförsäljning av adresser. Detta SPAR-register, statens person och adressregister, har en nämnd som är registeransvarig. I denna nämnd finns sex politiker från riksdagen som är ansvariga. Denna nämnd har alltså att ansvara för att ändamålet med registret uppfylls och att det också används på ett sätt som riksdagen har bestämt. Detta SPAR-register har på något sätt ett monopol på att tillhandahålla korrekta adresser till kunder. Ministern säger att postverket inte kan tillhandahålla riktiga adresser för kunder som önskar det. Dessa kunder skall då hänvisas till SPAR enligt de regler som i dag finns. Kvaliteten i SPAR och kvaliteten i folkbokföringen är ju helt avgörande av på vilket sätt postverket vidarebefordrar de 90 96 av alla adressanmälningar som faktiskt går till postverket. Ändringarna av postnummer för 1,5 miljon människor och för de 2 miljoner människor som flyttar varje år går till 90 26 via posten. Då sägs det i svaret att dessa ändringar tillställs riksskatteverket och därigenom SPAR-registret samma dag som de blir offentliga. Svårigheten är bara att man inte tillställer riksskatteverket dessa uppgifter i en sådan form att riksskatteverket kan använda dem. Riksskatteverket måste alltså göra ett extraarbete för att kunna ta in dessa uppgifter i sina register. Detta är alltså ett avgörande fel i själva samarbetet mellan posten och riksskatteverket. Visserligen får riksskatteverket uppgifterna samma dag, men de levereras på ett sådant sätt att riksskatteverket inte kan använda dem. Därmed bidrar posten själv till att datakvaliteten i folkbokföringsregistret och därmed i SPAR-registret inte är den som man skulle önska. Min andra fråga till Georg Andersson är därför om han vill medverka till att posten levererar dessa adressändringar— systemet har han själv initierat — som människor har lämnat till posten för att de har flyttat, till folkbokföringen, riksskatteverket, på ett sätt som innebär att riksskatteverket kan använda dessa uppgifter direkt och så att man därmed bidrar till en bättre datakvalitet. Självfallet borde dessa uppgifter också lämnas direkt till detta SPA R-register som riksdagen nu har instiftat. Sedan har vi frågan som gäller datainspektionen. Datainspektionen har faktiskt inte varit tillfrågad, innan man startade den försäljning som nu i och för sig är stoppad. Jag vill gärna veta av Georg Andersson hur det kan komma sig att postverket bedriver sådan här verksamhet utan att ha haft kontakt med datainspektionen, som annars är en avgörande myndighet när man vill göra någon form av register. Beror det på bristande kunskaper om vad datalagen säger eller har man helt enkelt struntat i den? Att hålla reda på människor är ju en myndighetsuppgift. Att se till att människor får sin post är den uppgift som verket har. Jag förstår att det ibland kan vara svårt att sära på uppgifterna. Det kan också vara frestande att blanda uppgifterna och använda den ena som ett stöd för den andra. Det kan alltså vara frestande att använda de arbetsredskap som posten har i form av adresser till människor i en affärsstrategi, utan att fundera så mycket på om det är andra intressen som måste värnas, t.ex. rättssäkerheten. Utifrån detta är min tredje fråga: Har posten ett personregister eller inte? Om man inte har det, ämnar posten att starta ett personregister, dvs. använda de ad ressförändringar som man med den nya folkbokföringslagen kommer att få direkt till posten? Det var alltså fyra frågor: När stoppades adressförsäljningen.
Den medgivna debattiden är sedan länge slut.
Fru talman! Det är delvis en ganska teknisk diskussion som Margitta Edgren för. Delvis är den naturligtvis också principiell. Försäljningarna har, som jag sade i mitt svar, skett på lokal nivå och de har, sedan datainspektionen gjorde påpekandet, stoppats. Svaret är därför riktigt. Det pågår ingen sådan försäljning nu. Orsaken till att den kom i gång kan jag inte närmare redogöra för, men det kan vara värt att notera att det är på lokal nivå som den har bedrivits. Sedan åberopar Margitta Edgren SPARSs, statliga person och adressregistret, monopol på registrering av personer och adresser. Det är ett riktigt konstaterande. Men problemet är att det i adressregistren förekommer ett stort antal fel som förorsakar postverket betydande kostnader. Det är med anledning av postverkets intressen och agerande som frågorna är ställda. Postverket åsamkas stora kostnader. Man uppskattar att det är miljontals brev och försändelser som aldrig kommer fram därför att de har fel adresser. Härtill kommer att felaktigt adresserade försändelser förorsakar betydande merarbete. Även om de kommer fram till adressaten, förorsakar de merarbete inom posten och därav följer merkostnader. Merkostnaderna har uppskattats till inte mindre än 500 milj.kr. per år. Det är betydande belopp det handlar om. Det åskådliggör vilken betydelse det har att få fram adressregister som har riktiga uppgifter och att det sker så snabbt som möjligt. Det är det motiv som posten har för sitt agerande. Det måste jag säga är ett mycket vällovligt motiv. Sedan kan man ha olika meningar om varför fel uppkommer och varför brister råder i systemet. Margitta Edgren säger att det beror på att riksskatteverket inte får in uppgifter i rätt form. Det förvånar mig litet grand om det mellan myndigheter skulle föreligga sådana brister och att man inte i så fall skulle kunna rätta till dem. Självklart bör posten, om det inte medför alldeles orimliga olägenheter, kunna leverera uppgifterna i en form som är rätt och lätt att använda. De förhållandena utgår jag från att man kan klara ut mellan myndigheterna, om det är detta som är orsaken. I detta stora komplex av olika tekniska och principiella frågor tycker jag att den väsentliga frågan är att vi uppenbarligen har brister i adressregistren som förorsakar postverket och postverkets kunder mycket stora kostnader. Kunderna är inte inräknade i de 500 milj.kr. jag nämnde. I förlängningen är detta en samhällsekonomisk kostnad. Det känns därför angeläget att dagens situation ses över, så att datakvaliteten i de centrala adressregistren förbättras och så att man kommer till rätta med de problem som rimligtvis, med god vilja från olika parter, borde gå att reda ut.
Fru talman! Jag vet också att det kostar 5 kr. styck för varje feladressering. Men min poäng är att det är posten som är huvudleverantör av alla ändringsmeddelanden; de som man har initierat själv och de som människor har initierat genom att flytta. Posten är huvudleverantör in i systemet. I nästa vända kan man inte komma och klaga på att det blir dålig datakvalitet, när man inte har levererat in ändringarna i systemet på sätt som går att använda. Men vi blir tydligen överens, eftersom även ministern tycker att man självklart bör leverera på sätt som går att använda. Sedan vill jag gärna ha svar på mina frågor om datainspektionens roll i skeendet. Varför har inte posten brytt sig om att i god tid ta reda på hur datainspektionen ställer sig till att man på lokal nivå använder sina register för försäljning? Man kan också fundera litet på hur ett verk kan tillåta ett regelverk på lokal nivå, vilket man tydligen inte har någon kunskap om på central nivå. Det måste ändå synas i de ekonomiska rapporterna att man säljer adresser, för man har inte gjort det gratis. Men den viktigaste frågan är alltså hur datainspektionen har kunnat bli så negligerad. Till sist: Ämnar postverket bygga ett personregister utifrån dessa ändringsmeddelanden och använda det eller ämnar man inte att göra det?

Fru talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på mina frågor. Jag är av förklarliga skäl kanske inte nöjd, men det har delvis varit klargörande. Det kanske inte alltid är det som sades i svaret utan vad som inte sades som gav en del besked. Ett besked fick vi i alla fall: Det råder fortsatt förvirring om Fortia AB är ett investmentbolag, ett förvaltningsbolag eller en vanlig rörelsedrivande industrikoncern. En sak är också klar: Sveriges riksdag har beslutat om att inrätta ett förvaltningsaktiebolag. Det framgår med all önskvärd tydlighet av 3 § i bolagsordningen. Där står: ”Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta lös egendom främst aktier i hel och delägda bolag och andra värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.” Det är alltså inte fråga om rörelsedrivande bolagsförvaltning, investeringar och finansieringen som sådan. Det är därför anmärkningsvärt att bolaget begär att man skall godkänna de stora investeringsbesluten, investeringsbudgetarna samt få anmälda alla investeringar upp till 10 milj.kr., liksom försäljningar över 10 milj. Det innebär att man direkt går in i förvaltningen och styrningen av bolaget. Man går också in och vill ha en gemensam finansieringsförvaltning, som går väsentligt över vad ett normalt förvaltningsaktiebolag kan tänkas behöva. Det tycker jag är anmärkningsvärt. Förvaltningsbolaget Fortia ABs styrelse har tillsatts i enlighet med de beslut som har fattats i riksdagen om inriktningen av bolagets verksamhet. Bolaget skall förvalta rörelsedrivande bolag med de mest skilda verksamheter: gruvor, skogsindustri, varv, fastighetsbolag, rörinstallationer, försvarsindustri, flygunderhåll, utvecklingsbolag, dataelektronik osv. Det finns nästan ingen koncernstyrelse som kan vara ordentligt kompetent på ett så brett register, snarast är det de enskilda dotterbolagen som måste vara kompetenta att fatta de erforderliga besluten. Styrelsen är nog mer kompetent på det den är avsedd att vara: att förvalta statens innehav. Det här är också ett svek — det får man lov att säga — mot ett antal dotterbolag, inte minst mot LKAB. Man inkompetensförklarar indirekt styrelsen genom att överpröva alla beslut av betydelse. Vilka vill sitta i en styrelse där det sitter en överstyrelse som fattar de verkliga besluten? Det kommer att bli en kompetensdränering. Har LKAB skötts illa? Har bolaget varit dåligt på att finansiera sin verksamhet? Har man varit dålig på att sköta sina investeringar. Riksdagen har avsatt medel till LKAB, inte för att driva något annat än LKABs verksamhet och för att göra erforderliga nedskrivningar, inte för att pengarna skall dras in i en ny form av förvaltningsbolag, där man skall försöka driva en ny typ av aktiv näringspolitik. Det är också anmärkningsvärt, tycker jag, att när näringsutskottet har statssekreterare och departementsråd, som tillika är sekreterare i Fortias styrelse, på besök kan vi inte få besked om vilka beslut som har fattats i Fortias styrelse om investeringarna. Näringsutskottet begärde detta för ungefär en månad sedan. Beslutet skulle ha fattats för ungefär 2 månader sedan. Vi har även gjort en påstötning för en vecka sedan, då ett enhälligt näringsutskott begärde besked i frågan. Vi har ännu inte, som slutliga ägare, fått något som helst besked om vad som egentligen gäller. Det rör sig inte om några affärshemligheter utan om den grundläggande skötseln av företaget. De ambitioner som Fortia har visat gör att vi befarar att vi på nytt är på väg mot en ny Statsföretagskoncern, där man delvis vill mörklägga vad man håller på med, där man har betydande finansiella resurser, där man har möjligheter att belåna en balansräkning på 25-30 miljarder och där man har möjligheter att driva in likvida medel från dotterbolagen. Då måste jag ställa frågan till industriministern: Är inte detta att börja bedriva en ny aktiv näringspolitik med vad industriministern själv brukar nämna ”nationellt kollektivt kapital för nya djärva placeringar”? Jag måste vidare fråga: Vilket ägande anser industriministern förvaltningsbolaget skall ägna sig åt, vilken typ av aktivt ägande är det? Är det att gå och peta i investeringsbudgetarna eller enskilda investeringar? Jag måste vidare fråga industriministern: Står industriministern bakom den centralisering av investeringsbesluten som nu skall ske inom Fortia? Ställer sig industriministern bakom centraliseringen av finansförvaltningen? I alla fall till dags datum kl. 12.00 har han inte talat om vad det är för beslut som har fattats i dessa frågor.

Fru talman! Det är litet märkligt att få höra vilken oerhörd omtanke om de statliga företagen som Per Westerberg och Per-Ola Eriksson från denna talarstol ger uttryck för. Det verkar ju som om ni tycker att det gäller en viktig verksamhet att slå vakt om för framtiden. Men vi vet också att vad ni helst av allt vill är att sälja ut dessa företag. Det är inte fråga om omtanke om dessa verksamheter och inte heller om någon omtanke om facket, som Per-Ola Eriksson säger. Från de hållen tycker man inte om det som ni håller på med. Man vet att de förslag som ni har och den politik som ni driver grundas på en ideologisk blockering — ni vill inte ha den här typen av verksamhet i statlig ägo. Därför känner de sig säkerligen inte uppmuntrade av den om sorg som ni visar om de statliga företagen. Det är en falsk redovisning som ni ger. Vad ni vill göra är att komma åt de statliga företagen. Det är därför som ni drar i gång denna diskussion. Det är en helt annan avsikt än den som de som vill slå vakt om dessa företag har. De fackliga organisationerna i Norrbotten osv. vill få en utveckling som de tycker främjar denna verksamhet. Min uppfattning när det gäller Fortias verksamhet är att det skall vara ett förvaltningsbolag, med de uppgifter som riksdagen har beslutat om. Det skall vara förvaltare av aktierna, men skall också förvalta förmögenheten i den här statliga verksamheten så, att det blir en maximal avkastning på de insatta resurserna. Det innebär också att man har ett aktivt ägaransvar för att se till att investeringar kommer till stånd genom att man skaffar fram det kapital som är nödvändigt för utveckling i olika delar av de ingående bolagen. Uppgiften är inte så enkel att det bara gäller att förvalta aktierna. Som ägare av dessa företag har man ett ansvar för att de skall utvecklas och för att ta fram de resurser som behövs för att en utveckling skall komma till stånd. I vissa fall har företagen en bra kassa och likviditet och en god ekonomisk ställning. I andra fall krävs det resurser utifrån för att man skall kunna få till stånd den utveckling som man vill ha, och då är det naturligtvis ägaren som måste träda in. I det här fallet, när det är fråga om hundraprocentigt statligt ägda företag, finns det ingen annan än Fortia som kan skaffa fram kapital till investeringar. Det är då självklart att Fortia måste ha ett grepp om vilka verksamheter som det skall satsas på och vad medlen räcker till när de olika företagen skall utvecklas. Jag tycker därför inte att det är så märkligt att man, med hänsyn till Fortias egen ekonomiska situation, vill ha en insyn i vilka investeringar det gäller och vilken volym de har. Självfallet kan inte Fortias styrelse innehålla all den kompetens som behövs på alla de områden som de olika ingående företagen sysslar med. Men den kompetensen skall ju finnas i resp. företags styrelser. Det är där som man skall driva och förvalta verksamheten samt ta initiativ till de satsningar som skall göras. I Fortias styrelse skall finnas en kompetens för att bedöma de ekonomiska förutsättningarna för de satsningar som Fortia kommer att ha ett ansvar för. Jag menar att det finns en hög kompetens i Fortia för just den typ av förvaltning som detta bolag bedriver. Protokoll och andra detaljer i Fortias styrelsearbete tänker jag inte lägga mig i. Sådant får väl herr Westerberg klara upp direkt med den förvaltningen. Fortia skall tjäna de syften som angivits i propositionen och som riksdagen beslutar om. Det innebär inte att Fortia skall bli något rörelsedrivande företag eller att Fortia skall expandera som företag. Fortia har förvaltningsuppgiften, men i den ligger också att ta fram det kapital som behövs för att få den expansion i denna sektor som vi tycker är viktig. För den sakens skull måste man ha vetskap om och kontroll över de samlade ekonomiska konsekvenserna i koncernen. Jag tycker att det är rimligt att man skaffar sig den informationen. Man kan sedan alltid diskutera hur finansförvaltningen skall praktiskt or 1 ganiseras, och det tror jag att man kommer att lösa i en dialog mellan Fortia och de olika ingående bolagen.

Fru talman! Jag tycker inte att industriministern skall krypa bakom att vi vill komma åt de statliga företagen. Jag kan medge att vi inte månar särskilt mycket om förvaltningsbolaget Fortia med fyra anställda. Vi tycker faktiskt att de andra företagen i koncernen är värda ett väsentligt bättre öde än att snärjas i ett förvaltningsbolags garn. Beslut kommer att fattas av förvaltningsbolaget om centrala delar av företagens verksamhet utan att det, med industriministerns egna ord, har tillgång till kompetensen — den finns i stället i dotterbolagens styrelser. Det är fullkomligt självklart att beslut om en ny gruvtruck i LKAB skall tas i LKABSs styrelse, inte i ett förvaltningsbolag i Stockholm. Det är fullkomligt självklart att de inom ramen för sin balansräkning och sitt ansvar enligt aktiebolagslagen skall fatta de beslut som bäst gagnar LKAB, precis som vilken annan bolagsstyrelse som helst skall göra i enlighet med aktiebolagslagen. Vi månar om de statliga företagen. Men de skall också ha förmåga att utvecklas. Jag tycker att denna debatt mer och mer börjar likna ett bevis på att de inte mår bra av att förbli i Förvaltnings AB Fortia. Jag återgår till debatten om förvaltningsbolag. Riksdagen har inrättat ett förvaltningsbolag som skall förvalta lös egendom, aktier och värdepapper. Det betyder inte att bolaget kan gå in i investeringsbudgetar, centralisera finansförvaltningen eller liknande. Vi har ännu inte fått besked från industriministern om han ställer sig bakom förvaltningsbolaget Fortias styrelsebeslut om att centralisera finansförvaltningen, investeringsbesluten och besluten om investeringsbudgetarna. Jag har inte heller fått besked om vad industriministern betecknar som ett nationellt, kollektivt kapital för en mer aktiv näringspolitik. Det är onekligen det tankarna går till när man hör industriministerns inlägg. Ett förvaltningsbolag skall syssla med det som bolaget är avsett för. Det framgår mycket tydligt av 3 § bolagsordningen. Självfallet skall insyn i intressebolag och dotterbolag fås med hjälp av styrelserepresentation. Men bolagen skall inte ta över dotterbolagens och intressebolagens beslut om dessas egen verksamhet. Om bolagen behöver kapitaltillskott, är det självklart att de antingen vänder sig till ägaren eller också till riskkapitalmarknaden. På så sätt kan de få erforderligt kapital för rimliga och lönsamma investeringar.

Fru talman! Gunnar Hökmark har ställt ett antal frågor angående kärnkraftsavvecklingen. De två första frågorna gäller när kärnkraftsavvecklingen skall inledas. Jag vill erinra om att regeringen nyligen har förelagt riksdagen en energipolitisk proposition . Överenskommelsen mellan socialdemokraterna, folkpartiet liberalerna och centerpartiet den 15 januari 1991 om energipolitiken utgör grund för propositionen. Härigenom har förutsättningar skapats för ett långsiktigt hållbart energipolitiskt beslut. Partierna är ense om att resultatet av hushållningen med el, tillförseln av el från miljöacceptabel kraftproduktion och möjligheterna att bibehålla internationellt konkurrenskraftiga elpriser avgör när kärnkraftsavvecklingen kan inledas och i vilken takt den kan ske. Regeringen föreslår i propositionen att denna riktlinje skall ersätta riksdagens tidigare beslut om bestämda årtal för start av avvecklingen. Propositionen innehåller förslag till kraftfulla åtgärder för ökad hushållning med energi och en målmedveten satsning på utveckling av ny miljövänlig kraftproduktion. Regeringen kommer att årligen för riksdagen redovisa de resultat som har uppnåtts genom de energipolitiska programmen. I sam band med redovisningen kommer regeringen att lägga fram förslag om de ytterligare åtgärder som är motiverade. Det finns i dag skilda bedömningar av när det är möjligt att inleda kärnkraftsavvecklingen. Regeringens uppfattning är — i enlighet med partiöverenskommelsen om energipolitiken — att resultaten av de energipolitiska programmen avgör när avvecklingen kan påbörjas. Det är således för tidigt att i dag ange en bestämd tidpunkt. Gunnar Hökmarks tredje och sista fråga gäller hur kärnkraften skall ersättas fram till år 2010. Inför folkomröstningen om kärnkraft lanserade linje 2 en strategi för omställningen av energisystemet. Enligt strategin skulle 1980-talet ägnas åt att med hjälp av forskning och utveckling bygga upp en kunskapsbas. Under 1990-talet skulle dessa nya kunskaper successivt föras ut i fullskalig tillämpning för att mot slutet av 1990-talet ha utvecklats till pålitlig och beprövad teknik. Denna teknik skulle då vara mogen att föras ut i bred tillämpning och ersätta kärnkraften till år 2010. De åtgärder som regeringen har föreslagit i den energipolitiska propositionen stämmer väl med den strategi som lanserades av linje 2. De syftar till att fullfölja åtagandet att ställa om det svenska energisystemet och avveckla kärnkraften till år 2010. Jag vill speciellt peka på några insatser som skall skapa bättre förutsättningar för att framtida storskalig elproduktion baserad på förnybara energikällor skall kunna ske med hög energieffektivitet och till internationellt konkurrenskraftiga priser. Den biobränslekommission, som regeringen nyligen har tillkallat, skall analysera de långsiktiga förutsättningarna för en ökad kommersiell användning av biobränslen och föreslå åtgärder för att stärka biobränslenas konkurrenskraft. Kommissionen får lämna förslag till nya statliga insatser inom en ram på 625 milj.kr. En viktig uppgift för kommissionen är att föreslå åtgärder som ytterligare stärker bl.a. kraftindustrins utvecklingsinsatser för en effektivare biobränsleanvändning. Det gäller bl.a. utveckling av teknik som ger en hög elverkningsgrad i biobränslebaserade anläggningar. Vad gäller vindkraften finns såväl utvecklingsinsatser som investeringsbidrag med bland de åtgärder som föreslås i den energipolitiska propositionen. Jag utesluter inte heller att andra miljöacceptabla elproduktionsformer kan behöva utnyttjas för att omställningen av energisystemet skall kunna fullföljas.

Fru talman! Ur en aspekt är det obestridligt att kärnkraften haft en sysselsättningsskapande effekt, och det är när det gällt att skapa sysselsättning i området kring Tjernobyl. Sällan har så många människor fått lov att lägga ned så mycket tid och möda som människorna runt Tjernobyl på att lösa de problem som uppstått där sedan katastrofen inträffade. I dagens tidningar kan vi läsa hur den döende, strålsjuke chefen för avspärrningen runt Tjernobyl försöker få världen att inse vilka stora faror som ligger i kärnkraften. Han säger att minst 10 000 människor har fått sätta livet till i det här området, och han säger att de 3,5 miljoner människor som bor i Kiev egentligen också borde evakueras omgående. Det är den erfarenhet som människor som har råkat ut för den här typen av katastrofer kan förmedla till världen i dag. Jag tycker att det är märkligt att länder som USA, där marknadsekonomin är så hårt styrande, inte längre satsar på den här tekniken. Inte på tio år har man i USA beställt några kärnkraftverk. De investeringar med stora belopp som redan har gjorts avstår man från att ta i anspråk. I New York skrotar man Shorehams kärnkraftverk, som har kostat 36 miljarder kronor att bygga och som inte levererat en enda kilowattimme till nätet. Även i andra länder är tendensen densamma. När Margaret Thatcher i England försökte få näringslivet att ta över kärnkraften betackade man sig — det gick inte ihop ekonomiskt när man var tvungen att svara både för avfallet och för nedmonteringen av de stängda kärnkraftverken och byggandet av nya kraftverksanläggningar. Också i andra länder ser man liknande tendenser. Många länder omprövar kärnkraften. Schweiz har ett tioårigt moratorium för nya verk. Italien har stängt fyra av sina. Iran, Österrike, Luxemburg, Egypten och Lybien har avskrivit sina kärnkraftsplaner, och Grekland, Filippinerna, Australien, Österrike, Luxemburg, Nya Zeeland, Norge och Irland har en icke-kärnkrafts eller avvecklingspolitik. T.o.m. i Frankrike, som är kärnkraftens förlovade land och hemland, planerar man att elda i en del avstängda kärnkraftverk med gas; man har vid den prövning som gjorts med anledning av den bestrålning som sker i reaktortankern funnit att det inte är möjligt att använda dem för ny kärnkraft. Vad jag vill säga med det här, fru talman, är att det fortfarande är så att kärnkraften är en riskfylld teknik. Det illustreras väldigt bra av att många länder med hög teknisk kompetens, som de jag här har räknat upp, ändå inte fortsätter att utnyttja kärnkraften utan är beredda att avstå från de fördelar som en del uppenbarligen tycker finns med kärnkraften. Det måste finnas någon förklaring till det. Jag kan inte tänka mig att vi här i Sverige skulle ha så mycket större kunskap och kompetens att vi är bättre skickade att avgöra kärnkraftens risker än man är i de uppräknade länderna. Fru talman! Hela diskussionen om kärnkraftens avveckling måste ändå utgå från de risker som kärnkraften som teknik innebär. De problemen är inte på något sätt lösta. Man har ännu inte löst problemet med kärnkraftsavfallets förvaring i något land, vilket också är ett skäl till att de länder som jag räknade upp, bl.a. USA, avstår från fortsatta investeringar i kärnkraftverk. Man har inte heller löst problemen när det gäller ansvaret för kärnkraften, vilket även det är ett skäl till att man i länder där man har ett strängt marknadsekonomiskt synsätt inte kan få kärnkraften att själv bära kostnaderna för det risktagandet. Jag tycker att frågan måste diskuteras utifrån den aspekten i högre grad än utifrån många andra aspekter, fru talman.

Fru talman! Socialdemokratin har velat träffa den uppgörelse som föreligger med centern och folkpartiet om avvecklingen av kärnkraften för att få en långsiktig energipolitik som ger förutsättningar för näringsliv, myndigheter, kraftindustri, osv. att planera för framtiden. Det har varit ett problem att det har funnits så många olika uppfattningar i riksdagen att man inte från en valperiod till en annan har vetat vad det är för energipolitik som skall bedrivas. De här tre partierna har tidigare gjort bedömningen att omställningen av vårt energisystem när det gäller att ta bort kärnkraften skall genomföras till år 2010. Det beslutet står kvar. Men sedan finns det, som jag sagt i svaret, olika bedömningar av hur snabbt det är möjligt att starta avvecklingen. Det hänger samman med att vi inte kan avveckla förrän vi har annan elproduktion att sätta in i stället. Det i sin tur är beroende av den tekniska utvecklingen, som också ger de ekonomiska förutsättningarna för elproduktionen.

Fru talman! Jag vill bara konstatera att Gunnar Hökmark här deklarerar att en eventuellt kommande borgerlig regering inte kommer att avveckla kärnkraften.

Fru talman! Jag vill meddela att jag inte inom den föreskrivna tiden kommer att kunna besvara Barbro Westerholms interpellation till socialministern om tobaksbolagets produkter som marknadsförs utomlands m.m. Anledningen är att Barbro Westerholm är förhindrad att ta emot svaret vid det planerade tillfället. Jag har kommit överens med Barbro Westerholm om att interpellationen skall besvaras fredagen den 26 april.

Herr talman! Tack för svaret. Först har vi frågan om fältsjukhusen. De som är skadade av minor och flyganfall i området behöver säkert också avancerad krigskirurgi. Utrikesministern skriver i svaret att Sverige inte har mottagit någon förfrågan om hjälp på sjukvårdsområdet. Har Sverige erbjudit några sjukvårdsresurser? Vidare har vi resolution 688. Om jag har förstått rätt stod det i punkt 4 att man även bör inventera och se hur läget är inne i Irak. Vet utrikesministern om det finns några sådana planer? Vidare har vi frågan om folkmord. Man kan bli litet förvånad när man läser fredsfördraget som nu är slutet mellan Irak och USA tillsammans med de allierade. På alla punkter handlar det verkligen om en inblandning i landets inre angelägenheter. Men det stannar vid punkten om mänskliga rättigheter. Varför används inte konventionen mot folkmord från 1948? Har Irak sagt upp sina åtaganden i folkmordskonventionen? I portalparagrafen står det att ett fördragsslutande land inte bara har rättigheter utan också skyldigheter att påtala folkmord. Det är med anledning av detta som jag har ställt frågan om vad Sverige har gjort och gör i FN för att beivra det folkmord som pågår i Irak.
Herr talman! Som flera talare har sagt här, har mycket hänt sedan frågorna framställdes. Tack och lov att det har hänt mycket. Att så många av riksdagens ledamöter har ställt dessa frågor visar att vi alla har ett mycket djupt engagemang i det kurdiska folkets öde. Det är ett folk som har fått lida i århundraden. Vi ser nu ytterligare ett prov på vad den irakiska regimen kan plåga detta folk med. Min avsikt har inte varit att kritisera, utan jag hoppas att utrikesministern känner det som ett mycket starkt stöd i ryggen att riksdagens samtliga partier står bakom fortsatt agerande till det kurdiska folkets fromma. Det finns flera aspekter i detta ärende. Utrikesministern har också i sitt utförliga svar angett de två dimensioner jag ser här. Det är viktigt att vi nu verkligen når fram med katastrofhjälp. Jag vill särskilt betona kvinnornas och barnens situation. Det är alltid kvinnorna, barnen och de äldre som är svagast och mest utsatta. Jag hoppas verkligen att de kan få den hjälp de behöver. Men det räcker inte, utan precis som utrikesministern säger i sitt svar måste det till politiska lösningar på de underliggande problemen och initiativ, framför allt inom FNs ram, för att lösa den kurdiska frågan på sikt. Vad är närmast regeringens avsikt i det hänseendet?

Herr talman! Jag minns inte om jag tackade för svaret, men det är inte för sent att göra det nu. Jag menar att man också skall ta upp frågan om de andra minoriteterna. När vi säger kurder menar vi naturligtvis också assyrier, turkmener och de andra grupperna som har varit lika utsatta. Det har talats om kvinnor och barn. Jag vill också tala om det ohyggliga lidande som soldaterna, pershmerga utsätts för när de tillfångatas och torteras, t.o.m. till döds. Vi måste trycka på att detta är ett folkmord och att det är det vi skall arbeta emot. På det området finns det lagar som gäller. Man har således möjligheter att ingripa. När det gäller sjukhuset har en stor del av gruppens medlemmar varit utsatta för krigsskador. De har varit utsatta för napalm och stympningar och de har trampat på minor. Nog behövs det kvalificerad medicinsk hjälp. Det finns en fasa för vad som händer i Iran ochTurkiet när dessa människor kommer dit. Mot bakgrund av att sex partier här ställer upp är det ett oerhört tryck, och regeringen går inte emot. Jag hoppas att det händer saker.
Herr talman! Jag vet att jag glömde att tacka för svaret. Låt mig reparera det. Det var ett utmärkt, engagerat och utförligt svar. Jag har ändå en del frågor. Den första har att göra med det humanitära biståndet, som vi nu noterar att en enad opposition i utrikesutskottet tillsammans med regeringspartiet har sett till att det finns pengar för ytterligare insatser till. Det är mycket skönt att en enad aktion kunde komma till stånd. Jag vill gärna påminna om att det skedde på folkpartiets initiativ. Planeras några svenska läkarinsatser? Om man inte skickar ned något fältsjukhus kanske det ändå vore aktuellt att skicka ner läkare. Reser inte detta frågetecken beträffande det internationella samfundets beredskap inför katastrofer? Skall det verkligen behöva ta flera veckor eller ännu längre tid innan en ordentlig organisation kommer i gång? Det finns många frågetecken här som borde rätas ut. Sverige kunde kanske också ta ett och annat initiativ internationellt. Jag noterar att utrikesministern är mycket vag när det gäller den politiska lösningen. Utrikesministern hänvisar bara till generalsekreterarens utsända. Jag vill återigen fråga: Exakt vilka initiativ avser Sverige att ta? Avser Sverige över huvud taget att ta några initiativ? Avser Sveriges regering att uttrycka sin sympati för kurdernas krav på självbestämmande?

Herr talman! Jag tror inte heller att jag tackade för svaret. Många har sagt, och det gör jag gärna också, att det var ett utförligt svar som ändå visar att en hel del har hänt. Jag tar fasta på det sista stycket i det skriftliga svaret, nämligen att utrikesministern försäkrar att regeringen ger den kurdiska frågan hög prioritet. I detta innefattar jag de akuta åtgärder som behövs för att hjälpa detta olyckliga folk i denna belägenhet. Jag inser att det faktum att man nu temporärt har tagit emot dessa människor i Turkiet inte kan innebära att de i längden förmår att klara denna situation. Utskottet besökte t.ex. Diyarbakyr för något år sedan, och vi vet att Turkiet redan har tagit emot många hundra tusen flyktingar. Vi har ett stort ansvar i den frågan. Men jag hoppas också att nästa steg mycket snart blir att regeringen kan ta initiativ i FN så att vi får en mera långsiktig lösning. Jag vill önska lycka till med det arbetet.
Herr talman! Utrikesministrar är ofta försiktiga personer. Jag tror dock ändå att det skulle behövas en litet tydligare markering om hur Sverige ser på kurdernas långsiktiga situation. Det ställningstagande som redan nu har gjorts i FN innebär att man inte betraktar det här som en inre intern angelägenhet för Iran. Det finns faktiskt också precedens på att FN medverkar till att hålla stridande folkgrupper åtskilda i enskilda länder. Det finns FN-styrkor på Cypern som bevakar gränsen mellan den turkiska och den grekiska delen.

Herr talman! Jag vill ändå ta tillfället i akt att nämna att situationen på Västbanken och i Gazaområdet också är mycket instabil och besvärlig. Fortfarande har skolorna inte öppnats, så när som på UNRWAs skolor. Fortfarande kan man inte komma i arbete, och det innebär att palestinierna har en utomordentligt svår situation. Det är orättfärdigt att civila palestinier skall bli drabbade av vad som hänt under det här kriget, genom de ställningstaganden som gjorts och det sätt på vilket kriget har skötts. Det är mycket angeläget att man fortsätter att driva den palestinska frågan med all kraft.

Herr talman! Jag skall be att få tacka för svaret. Det är riktigt att det är fråga om gamla leveranser av minor, och det är alltså den här gången inte fråga om några nya, braskande avslöjanden. Det är fråga om Bofors gamla leveranser i slutet av 1950-talet och början av 1960-talet av minor till Pakistan, minor som sedan har gått vidare till Afghanistan. Detta sätter naturligtvis återigen den svenska vapenexporten och den internationella vapenhandeln över huvud taget i fokus. Denna handel är bemängd med en rad problem, eftersom man inte vet vart vapnen slutligen tar vägen. Jag känner till FNs koordinerande organ för hjälp till Afghanistan finns. Jag känner också till att den brittiske minröjningsexpert som jag har hänvisat till i svaret har arbetat för den här organisationen. Han har också på uppdrag av Svenska Afghanistankommittén skrivit en rapport, där han säger att alla stater som direkt eller indirekt sålde eller gav bort minor måste inse att de är moraliskt ansvariga för minornas närvaro och därför måste hjälpa till på alla sätt att få bort dem. Förutom att man som Sverige gör anvisar pengar på detta sätt, något som jag tycker är bra, anser denna brittiske minröjningsexpert att det är viktigt att länderna ser till att all relevant information som man får görs tillgänglig för de team som är ansvariga för minröjningen. Jag skulle vilja fråga utrikesministern om Sverige kan bidra med någonting mer än bara pengar, t.ex. att man via Bofors får den information om hur dessa gamla minor fungerar, vilken utrustning som skulle vara mest effektiv i röjningsarbetet, osv. Detta skulle vara en ännu mer påtaglig hjälp. Sedan skulle jag också vilja få en kommentar om den internationella vapenhandeln. Detta är ett exempel på hur denna kan fungera. Kriget i Gulfen var ett annat exempel. Vad avser den svenska regeringen att göra för att begränsa den svenska vapenexporten och den internationella vapenhandeln?

Herr talman! På denna punkt skall jag bara tillägga att jag utgår från att dessa kryptiska formuleringar i realiteten kommer att utmynna i att vi i de övriga riksdagspartierna kommer att få samma information som de EG-vänliga partierna. Jag vill ändå inte utan vidare avsluta den här debatten, utan jag upprepar den fråga som utrikesministern ville gå ifrån: Kommer Sverige, om vi eventuellt blir medlem av EG, att använda vetorätten för att förhindra ett militärpolitiskt samarbete inom EG? Det är ju ändå inte en hypotetisk fråga, utan hela detta resonemang bygger i stor utsträckning på att riksdagen har uttalat att man förmodar att EG icke kommer att utveckla ett militärpolitiskt samarbete. Utrikesministern har här flera gånger sagt, att skulle EG utveckla ett militärpolitiskt samarbete, så skall Sverige inte bli medlem. Nu säger man i dag från EG, att detta nästa steg troligen inte kommer förrän 1996. Då är det rimligt att fråga: Avser Sverige, om vi skulle vara medlem vid den tidpunkten, att se till att det inte blir något militärpolitiskt samarbete? Om inte utrikesministern kan svara ett klart ja på den frågan, innebär det att man senare kommer att acceptera det samarbetet.

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Det var i november 1990 jag ställde en fråga till arbetsmarknadsministern om sysselsättningssituationen i Hallstahammar. Den här gången hade jag emellertid ställt en fråga till industriministern för att få regeringens syn på vilka åtgärder som är nödvändiga utöver de arbetsmarknadspolitiska. Men arbetsmarknadsministern får tydligen svara även för närings och regionalpolitiken. Som arbetsmarknadsministern väl känner till är Hallstahammar en typisk bruksort, som under 1970 och 1980-talet har råkat ut för ett mycket stort bortfall av arbetstillfällen. Nu har Bulten AB meddelat att företagets verksamhet kommer att läggas ned, och det innebär att 550 jobb försvinner. Även om situationen för Hallstahammars kommun i höstas när jag ställde min fråga till arbetsmarknadsministern var allvarlig med många varsel, så är situationen nu mycket allvarligare. Jag hade i dag hoppats på litet mer konkreta besked.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka statsrådet för svaret. Det fanns naturligtvis både hos mig och hos andra företrädare för länet förväntningar om ett mer innehållsrikt svar, ett svar som innebar möjligheter att klara av den situation som Hallstahammar har hamnat i genom det maktens dråpslag som har drabbat kommunen i och med Bultens styrelsebeslut att helt lägga ned verksamheten. Vi hade för några veckor sedan tillfälle att i den här kammaren i en interpellationsdebatt diskutera sysselsättningssituationen i Västmanland. Situationen var redan då bekymmersam, och utgen under de senaste dagarna har ytterligare förvärrat den. Jag vill gärna konstatera att de 550 jobb som nu förloras i Hallstahammar omräknat till befolkningssituationen i Storstockholmsområdet betyder ungefär 45 000 arbetstillfällen. Jag vill gärna i dag i kammaren nämna att jag under de senaste dagarna vid ett par tillfällen har varit i Hallstahammar. Jag vill med anledning av det referera till två iakttagelser. Den ena är att man i Hallstahammar förlitar sig på den socialdemokratiska regeringen och insatser från regeringens sida. Min andra iakttagelse är att man inte har givit slaget förlorat beträffande Bultens fortsatta verksamhet och att man också menar att ägarna och näringslivet som sådant har ett ansvar för att delar av eller hela Bultens verksamhet i Hallstahammar skall kunna räddas. De fackliga organisationerna och även andra menar att det finns förutsättningar att med framgång driva verksamheten vidare. Jag vill därför fråga statsrådet om statsrådet är beredd att tillsammans med regeringskollegerna medverka till ett paket beträffande Hallstahammar, ett paket som skulle innebära att man också kunde rädda en del av Bultens sysselsättning under förutsättning att det visar sig företagsekonomiskt klokt.

Herr talman! Jag har full förståelse för att Mona Sahlin inte har möjlighet att lämna konkreta besked på olika punkter. Men jag tror att Mona Sahlin också har full förståelse för mina ambitioner att kunna lämna konkreta besked till Hallstahammar och Västmanland, eftersom vi är i ett besvärligt sysselsättningsläge. När det gäller t.ex. Bergslagspendeln och den bristande finansiering som i dag finns för det projektet, kan det vara värt att erinra om att Bergslagspendeln egentligen är ett resultat av stålkrisen i Fagersta och Bergslagsregionen där även Hallstahammar var inblandat. Vi ser fullföljandet av Bergslagspendeln som en angelägen fråga när det gäller möjligheterna att vidta åtgärder i Hallstahammar. Det är bra att Mona Sahlin ser mycket positivt på den arbetsgrupp som snabbt har kommit i gång. Jag förmodar att hon då också är beredd att ge de resurser som kan behövas för att klara av arbetet. Jag vill gärna anknyta något till Mälarbanan, bron i Södertälje och även till sysselsättningssituationen på Snickers. Hallstahammar. Kommunen och kommunledningen känner sig hårt drabbade av situationen.

Herr talman! Jag är glad över att arbetsmarknadsministern här försöker att ge vissa konkreta besked eller antydningar till konkreta besked. Jag förstår att arbetsmarknadsministerns situation inte är så lätt. Arbetsmarknadsministern kommer in i det avslutande skedet, och det är kanske finansministern och industriministern som i stället borde stå här och svara på frågorna. Men jag hoppas att arbetsmarknadsministern tar med sig våra synpunkter och framför dem till industriministern och finansministern. Hallstahammar är i ett prekärt läge, och det behövs insatser. Vi i Västmanland vill gärna klara oss själva, men när det är en besvärlig situation behöver vi hjälp från regeringen, och jag hoppas att vi kan få det.

Herr talman! Vi talade tidigare om den interpellationsdebatt som fördes för några veckor sedan med deltagare från samma partier och även statsrådet Mona Sahlin. Det kan i detta sammanhang vara värt att erinra om att det som moderata samlingspartiet då ansåg som viktigaste frågan faktiskt var generella skattesänkningar över hela landet. Det skulle då lösa alla problem. I den här situationen kräver också det partiet konkreta insatser från regeringen, och man anser att den arbetsmarknadspolitik som socialdemokratin står för är den som går att förlita sig på även i en sådan här besvärlig situation. Det är också en uppfattning som stämmer med de erfarenheter jag fått av besöken i Hallstahammar. Herr talman! Jag har ingen ytterligare fråga till statsrådet, men jag tyckte att det var värt att notera detta. Jag ser fram emot ytterligare kontakter i dessa frågor och det positiva intresse som har markerats i detta svar.

Herr talman! Ingrid Ronne-Björkqvist har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av den långa väntetiden för typgodkännande av ett renoveringssystem för dricksvattenledningar. Bakgrunden är att företaget Forsheda AB har ansökt om ett s.k. frivilligt typgodkännande för en produkt hos det enskilda branschorganet, Svenska vatten och avloppsverksföreningen. För bedömningar av toxikologiska och hygieniska egenskaper hos VA-produkter utnyttjar branschorganet på uppdragsbasis den expertis som finns hos livsmedelsverket. Sålunda rör detta sig om ett frivilligt åtagande och inte om någon del av livsmedelsverkets ordinarie myndighetsutövning. En skrivelse från Forsheda AB där man begär industriministerns hjälp har överlämnats till mig. Ingrid Ronne-Björkqvist ställde i november motsvarande fråga till industriministern. Jag har informerat mig om vad som händer i frågan på myndigheten, och efter vad jag erfarit kommer livsmedelsverket inom den närmaste veckan att lämna ett yttrande till VAV.

Fru talman! Jag är övertygad om att Ingrid Ronne Björkqvist väl vet att jag som statsråd här i kammaren inte kan diskutera enskilda ärenden som handläggs inom en myndighet, vare sig ärenden som man har i sin myndighetsutövning eller som i detta fall som ett frivilligt åtagande. Såvitt jag har förstått är inte heller avsikten med riksdagens frågestunder att man skall diskutera enskilda ärenden. Det kan jag som statsråd inte göra. Utan det är myndigheterna som får göra det. Det är klart att jag mycket väl förstår att frågor kan ställas som en opinionsyttring, och det har jag ingen invändning mot. Men enskilda ärenden kan jag inte diskutera. Det enda jag kan säga är att för att man skall kunna lämna ett yttrande måste man också ha all relevant dokumentation. Och om jag har förstått saken rätt har denna produkt som det handlar om förändrats under tiden. Det är alltså inte samma produkt som man talar om i dag som för ett par år sedan. Men ärendet kan jag alltså inte diskutera.
Fru talman! Jag förväntar mig naturligtvis inte heller att statsrådet diskuterar det enskilda ärendet. Men däremot vill jag veta om det är rimligt att den här typen av ärenden skall behöva handläggas så länge i Sverige när de kan handläggas så mycket snabbare i andra länder. Är det rimligt med dessa väntetider? Skall våra industrier ställa in sig på att även i fortsättningen få vänta i tre år för den här typen av ärenden, dvs. sådana som gäller typgodkännanden, på grund av att ärendet har fastnat hos livsmedelsverket?

Fru talman! Jens Eriksson har frågat mig om jag har för avsikt att låta utvinningen av sand, grus och sten på svensk kontinentalsockel i Kattegatt få fortsätta att förstöra havsbottnen.

Enligt vad jag har erfarit har något sådant beslut ännu inte aktualiserats. Jag tolkar detta förhållande som att berörda myndigheter gjort bedömningen att ifrågavarande täktverksamhet hittills inte inverkat menligt på naturmiljön. Det föreligger i dag två ansökningar om fortsatt täktverksamhet inom Stora Middelgrund. Dessa ansökningar bereds inom industridepartementet, och för närvarande inhämtas yttranden från berörda organ, bl.a. fiskeristyrelsen, statens naturvårdsverk, Sveriges geologiska undersökning, länsstyrelsen i Hallands län och Halmstads kommun. Jag vill, som Jens Eriksson säkert förstår, inte föregripa prövningen av ansökningarna. Jag kan dock redan nu försäkra att hänsynen till naturmiljön kommer att väga tungt i regeringens tillståndsprövning.
Fru talman! Jag tackar för svaret på min fråga. Jag noterar att industriministern försäkrar att hänsyn skall tas till naturmiljön och att den kommer att väga tungt vid regeringens tillståndsprövning. Det tycker jag är värt att notera. Om jag är rätt underrättad finns det regler som tillåter att endast svenska företag erhåller tillstånd till sandsugning på svenskt vatten. Dessa regler skall givetvis inte tillämpas på ett sådant sätt att det räcker med en svensk bulvan för att få ett sådant tillstånd. De företag som har sökt tillstånd har inte något behov av sand för egen del. De avser inte heller att ta aktiv del i utnyttjandet av sandutvinningen. Den enda funktion som de svenska företagen har är att få ett täkttillstånd som de sedan möjligen skall sälja till danska utvinnare. Detta tillgodoser endast utländska intressen. Det har konstaterats att när man bedriver sådan sandsugning blir det stora gropar i bottnen. Dessa gropar försvårar trålning. Och det är besvärligt att komma fram för att bedriva fiske inom de områden där man utvinner sand. Man rör upp vattnet och dödar rommen som läggs på stora områden, man försvårar reproduktionen och det bildas svavelvätebottnar i de hålor som uppstår efter sandsugningen. Jag kan inte förstå varför Danmark behöver utvinna sand på svensk botten när hela Danmark är fullt med sand både på bottnen och i land.

Fru talman! Den sista delen av svaret ber jag att få instämma i. Jag tackar också i övrigt för det svar som industriministern har lämnat. Sedan jag ställde min fråga har dock Eskilstuna åter drabbats av ett hårt slag på arbetsmarknaden. Det anrika och välkända företaget F E Lindström AB har oväntat meddelat att verksamheten där skall upphöra vid industrisemesterns början. 112 Den nuvarande ägaren, Bacho Verktyg, har bedömt att vinstnivån i företaget är för låg för att motivera fortsatt drift. Delar av produktionen skall flyttas över till Enköping. Strukturförändringar inom metall och manufakturindustrin slår hårt mot den ensidiga arbetsmarknaden i Eskilstunaregionen. Rykten gör dessutom gällande att tillverkningen av finkalibriga och grovkalibriga vapen inom Swedish Ordnancekoncernen i Eskilstuna samt provskjutfältet i Hugelsta kommer att försvinna. Ytterligare ett par hundra jobb försvinner därigenom från Eskilstuna. Om de åtgärder som jag ryktesvägen fått höra om blir verklighet, är vi tillbaka i den situation som rådde innan besluten om utlokalisering av statlig verksamhet till Eskilstuna fattades 1961 och 1973. Det tyder på att vi alltjämt är i behov av åtgärder från statens sida för att bredda näringslivsbasen i

Fru talman! Vi kunde kanske ha sluppit den tredje frågan i samma ämne, om Pär Granstedt hade läst bättre i siffrorna. Svea hovrätt och länsrätten i Stockholm är icke lika stora. Svea hovrätt har 320 anställda, alltså nästan 100 fler än länsrätten.

Fru talman! Svaret på frågan är ett obetingat ja. Jag vill nog påstå att regeringen visat det i handling på flera olika sätt, inte minst under den senaste tiden. Den snabba handläggningen av barnkonventionen har lett till att den upphöjts till lag i Sverige. Det ger de utsatta barnen ett markerat stöd. I barnkonventionen talas om barn som rättssubjekt, som människor med egna rättigheter och rätt till inflytande över den egna personen. Problemet är ju att barn kan befinna sig i sådana åldrar att de inte har egna erfarenheter och uttrycksmedel för att hävda sin rätt. Därför måste vi med olika åtgärder stärka barnens rättsliga skydd. En barnombudsman är, som jag ser det, en viktig förstärkning av barns rättigheter. Därför har vi nu en utredning om barnombudsmannafunktionen -- hur den på bästa sätt skall kunna utformas för att ge det verkningsfulla stöd som vi tycker att barn skall ha i det svenska samhället. Det gäller att hitta den rätta avvägningen mellan de olika myndigheter och instanser som vi redan har och definiera barnombudsmannarollen på ett sådant sätt att den inte bara blir ett utanverk utan får en verklig innebörd och blir till verklig förstärkning för barn. Sedan vill jag påminna om att de resurser som vi sätter in för att stärka barnperspektivet och barnkompetensen i socialtjänsten syftar till att öka kunskapen i dessa svåra fall hos den personal inom socialtjänsten som möter dessa utsatta barn.

Fru talman! Gudrun Schyman har frågat socialministern om lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga kan anses tillämpbar i ett fall, där en cancersjuk pojke omhändertagits för operation mot föräldrarnas vilja, eller i liknande fall. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Jag kan, som Gudrun Schyman säkert förstår, inte ha någon uppfattning om lagtillämpningen i det särskilda fallet. Efter vad jag erfarit har ärendet anmälts till JO, som kommer att göra en granskning. Rent allmänt vill jag anföra att ärenden av denna karaktär är oerhört svåra att avgöra såväl för kommunens socialtjänst som för domstolarna. Att LVU kan vara tillämplig i fall där barn inte erhåller lämplig sjukvård är helt klart. För de beslut som skall fattas har självfallet de läkarutlåtanden som finns stor betydelse. Huruvida handläggningen och bedömningarna i det enskilda fallet varit riktiga får den fortsatta rättsliga hanteringen ge svar på. Då Gudrun Schyman, som framställt frågan, anmält att hon var förhindrad att närvara vid sammanträdet, medgav förste vice talmannen att
Fru talman! Jag har i Gudrun Schymans frånvaro åtagit mig att ta emot svaret på denna väldigt viktiga fråga. Det är bra att vi får svar på frågan. Det är också bra att ärendet har anmälts till JO, som nu kan se över det aktuella fallet. Jag förstår att statsrådet inte kan uttala sig om det här fallet, men principen är viktig. Det är alltid svårt och grannlaga när man skall omhänderta barn. I det här fallet, om jag har förstått rätt de handlingar som jag har tagit del av, står ord mot ord, läkare mot läkare. Det är just detta som gör att det är speciellt grannlaga i det här fallet. Det rör sig dessutom om föräldrar som ingalunda har motsatt sig vården. Vad man kan utläsa av de handlingar jag har tagit del av, finner man snarare en misstänksamhet mot alternativmedicinen. Jag tycker att det är allvarligt om det går att använda lagen om vård av unga i särskilda fall så att andra värderingar och tolkningar görs än föräldrarna om vilken slags sjukvård som skall användas. Det är därför viktigt att frågan bevakas. Jag vill gärna höra statsrådets svar om det finns en risk att lagen används på det sättet. Det måste vara helt felaktigt.
Fru talman! Min uppfattning kvarstår att det är utomordentligt svårt att personligen bilda sig en uppfattning om ett fall med den beskrivning som har givits. Min erfarenhet säger mig att man måste veta mycket om ett komplicerat fall av detta slag för att kunna ha en uppfattning. Jag tycker att det är bra att justitieombudsmannen granskar fallet. Saken blir inte lättare av -- om det förhåller sig så -- att olika läkare och sjukvårdsskolor står mot varandra. En intressant aspekt är också omständigheten att föräldrarna skulle sanktionera en vårdform men inte en annan. Jag tycker att det är bra att det i det här enskilda fallet sker en granskning. Barn tas inte om hand om det inte finns en konflikt i bakgrunden och risker för att barnet skall fara illa. Dessa ärenden är så svåra att det hela tiden är viktigt att följa dessa ärenden och att vi skaffar oss bättre och bättre kunskaper om hur vi på bästa sätt tillämpar lagen och barnkonventionen, dvs. arbetar för barns bästa även i sådana här fall.

Fru talman! Erkki Tammenoksa har frågat mig om lekmannainflytandet kommer att upphöra i statliga myndigheters styrelser. I budgetpropositionen 1991 har regeringen aviserat en översyn av verksstyrelsernas befogenheter och ansvar. Översynen skall omfatta också en utvärdering av riksdagens s.k. Utredningsdirektiven bereds för närvarande i civildepartementet. Svaret på frågan är nej. Jag avser inte att ge direktiv om att lekmannainflytandet i statliga styrelser skall upphöra.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Visst har jag läst propositionen. Men signaler från olika håll, smygvägen, har gett vid handen att lekmannainflytandet är i fara. Det verkar som om lekmannainflytande och medborgarrepresentation skall lämnas över till experter och direktörer. Det var inte så länge sedan beslutet fattades i riksdagen om medborgarinflytandet genom lekmän i verksledningar. En stor utbildningsinsats genomfördes -- jag var faktiskt med själv -- i statliga styrelser. Detta krävde mycket nytänkande. Jag medger att statsrådet svarat entydigt. Nu skulle diskussionen egentligen sluta. Behöver vi inte en diskussion om dessa frågor och om vad som har orsakat denna nya situation? Utvärderingar är säkert på sin plats. Men den nya given överraskar ändå.
Fru talman! Jag vet inte riktigt vad Erkki Tammenoksa syftar på med uttrycket en ny giv. Jag har inte sett det så att vi skall införa något system där lekmannainflytandet tas bort. Vi behöver i många av våra styrelser ledamöter som kan vara motpart och driva på av verksledningen. Därför tror jag att lekmannastyrelser kommer att vara kvar på de flesta viktiga myndigheter. Men vi behöver nu göra en utvärdering av de system som har introducerats. På många håll fungerar de bra. På andra håll har intrycket varit att ombildning till t.ex. råd har inneburit att det faktiska inflytandet för de lekmän som sitter där inte är särskilt stort. Jag tycker att det är en farosignal man bör ta på allvar. Det finns även en del andra saker som behöver värderas. Ett var ett nytt system som infördes, och det bör utvärderas. Det betyder minsann inte, Erkki Tammenoksa, att lekmannastyrelserna skall avvecklas.